Herr talman! Den olikhet i uppfattning när det gäller sammanblandningen av bistånd och kommersiella kontakter av olika slag som finns mellan Gertrud Sigurdsen och mig har funnits tidigare, och som framgår finns den också här i dag. Men låt mig bara säga, herr talman, att allteftersom åren går och förhållandena förändras i u-världen och samarbete blir allt viktigare — kanske på bekostnad av biståndsåtgärder — så kommer ändå utvecklingen att visa att vad u-länderna eftersträvar är möjligheter att mera aktivt delta i handel, industriuppbyggnad och export. För det fordras resurser — resurser som inte i-världen ensam skulle klara bara genom ekonomiska biståndsöverföringar. Det måste också gå till på det sättet att det finns möjligheter att öka resursöverföringen genom att man får krediter. Det är den typen av åtgärder som i allt högre grad efterfrågas. Gertrud Sigurdsen har inte velat beröra de önskningar som uttryckts från u-ländernas sida om att också när det gäller export från Sverige komma i åtnjutande av sådana här förmånliga krediter. Är Gertrud Sigurdsen omedveten om att de här önskningarna finns och har framförts till bl.a. exportkreditnämnden och regeringen?
Herr talman! Gertrud Sigurdsen ställde en direkt fråga till mig när det gäller det folkpartistiska dokument som hon hade läst. Jag är tyvärr i den situationen att jag på grund av andra engagemang inte haft möjlighet att läsa det, och därför kan jag inte ge ett svar på den frågan så som jag skulle önska göra. Däremot kan jag när det gäller utrikesutskottets betänkande nr 16 som vi nu behandlar säga att vi från folkpartiets sida står helt bakom motiveringen i betänkandet. Vi kan också helt instämma i de synpunkter som har framförts av Ingrid Sundberg här under diskussionen. När det gäller Gertrud Sigurdsens fråga kan jag lova henne att jag skall ta närmare reda på saken för att ge ett besked senare i kväll. Men jag kan inte göra det nu offentligt, när jag inte har läst och studerat dokumentet.
Herr talman! Jag kan instämma i nästan det mesta av vad Ingrid Sundberg sade. Visst är samarbete viktigt, visst har u-länderna behov av krediter och visst har de behov av att få ökade möjligheter att delta i handeln. Jag har inte förnekat det. Jag hart.o.m. citerat vad vi är överens om i utskottet, dvs. att det behövs sådana möjligheter till andra åtgärder för u-länderna. Detta framkom också i det folkpartistiska dokumentet, som jag men inte Georg Åberg har hunnit läsa. Det är alltså fortfarande så här, Ingrid Sundberg, och jag tror inte att vi vartefter åren går blir mera överens på den punkten. Bistånd är för mig 109 bistånd, och handel och export är någonting annat. De går som jag har sagt att kombinera, men här sammanblandas de.

Herr talman! I det nu förevarande betänkandet, nr 13 från socialutskottet, behandlas ett antal motioner kring kvaliteten på det dricksvatten som alla medborgare här i landet måste konsumera för att kunna leva vidare. Dess bättre är inte problemen kring dricksvattnet här i landet av samma omfång som de äri en stor del av världen. Vi har tillgång till dricksvatten i erforderlig omfattning, och vi har en väl utbyggd distribution fram till konsumenterna. Vad det närmast handlar om i de här aktuella motionerna är förekomsten av en del icke önskvärda ämnen i vårt dricksvatten. Problemen är som sagt marginella om vi jämför med vad de är för en mycket stor del av världens befolkning, men därför skall vi inte negligera problemen. Det problem som vi tagit upp i motion 856 är eventuell förekomst av asbestfibrer i konsumenters dricksvatten. Man har ju sedan rätt lång tid använt rör av asbestbetong för transport av dricksvatten fram till konsumenterna. Det har härvid visat sig att det vid låga pH-värden kan ske en uppluckring av rörens inre yta och asbestfibrer på så sätt frigöras och följa med det genomströmmande dricksvattnet fram till konsumenterna. Då ju asbest i andra sammanhang ansetts vara ett så vådligt ämne att det förbjudits där det kan ersättas av alternativa material, har vi utgått från att asbest också kunde anses vådligt när det förekom i konsumenternas dricksvatten. Vi har därför yrkat på åtgärder från regeringens sida för att uppnå en kontroll av dricksvattnet i landet. Problemet har av socialutskottet behandlats tillsammans med några andra motioner, som också tar upp problem kring dricksvattnets kvalitet. Motionerna har varit föremål för remissbehandling. I remissvaret från naturvårdsverket sägs det bl.a. att någon kontroll av förekomst av asbest i dricksvatten f. n. inte sker och att det inte heller finns utarbetade analysmetoder för en sådan bestämning. Man säger också att det inte heller finns något krav på analys av dricksvattens innehåll av koppar, tungmetaller eller specifika organiska föreningar, men att det kunde vara av intresse från hälsosynpunkt att införa sådana kontroller. Naturvårdsverket säger också att det problem som tagits upp i vår motion om förorening av dricksvattnet från själva ledningsnätet hittills försummats, och då ledningsnätet ofta kan vara flera mil långt måste det vara ett problem som bör uppmärksammas i framtiden. Man säger att det kan sägas bero på tre faktorer vilken kvalitet dricksvattnet får hos konsumenten: råvattnets kvalitet, behandlingen vid vattenverket och kvalitetsförsämringar under distributionen, t.ex. genom bakterieväxt eller utlösning av ämnen från ledningsnätet. Det är det sistnämnda problemet som vi tagit upp i motionen. Naturvårdsverket säger att inget av dessa områden omfattas av lagstiftningen, varför officiella råd och anvisningar i stort sett helt saknas. Det är ju just sådan lagstiftning och sådana anvisningar som vi yrkat på i motionen. Naturvårdsverket säger också att den omgivningshygieniska avdelningen inom verket håller på att utarbeta en rapport om asbest i dricksvatten. Naturvårdsverkets remissvar utmynnar i att problemen skall lösas inte genom anvisningar utan genom pågående lagstiftningsarbete. Det stämmer bra med vad vi yrkar i vår motion. Anvisningar är bara rekommenderande, men lagstiftning är bindande. Socialstyrelsens remissvar går i något annan riktning. Styrelsen kan tänka sig ett gränsvärde för asbestfibrer i dricksvatten men anser inte att det föreligger behov av lagstiftning. Svenska vattenoch avloppsföreningen säger i sitt remissvar att förändringar i distributionsnätet för renvatten, t.ex. utlösning av asbestfibrer, har diskuterats under lång tid. Man säger att föreningen håller på att sammanställa en rapport om asbest i dricksvatten. Man vill också samla ansvaret för dricksvatten under ett departement och under en myndighet. Föreningen ansluter sig till rekommendationerna i betänkandet LAB 76, innebärande att kontrollen bryts ut ur hälsovårdsstadgan och överförs till livsmedelslagen. Utskottet slutligen säger i sin skrivning att det är angeläget att de bedömningsgrunder och analysmetoder som nu tillämpas beträffande vattenkontrollen ses över. Enligt vad utskottet inhämtat bereds frågan om vattenkontrollen f. n. i regeringskansliet. Med hänsyn härtill anser utskottet det inte påkallat med någon riksdagens åtgärd i här aktuellt ärende, som det heter. Herr talman! Mot bakgrund av denna redovisning är vi t. v. nöjda men återkommer om det inte händer något i frågan inom rimlig tid.

Herr talman! Det är tre motioner som behandlas i det här utskottsbetänkandet. Motionerna tar upp olika frågor som berör kontrollen och kvaliteten på dricksvatten. När det gäller nuvarande kontrollsystem och pågående utredningsarbete på detta område vill jag helt kort anföra följande. Hälsovårdsstadgan innehåller grundläggande bestämmelser om vattenförsörjning och vattenundersökning. Där anges krav på kvalitet och ges föreskrifter för den offentliga vattenkontrollen. Även livsmedelslagen innehåller bestämmelser om vattenkvalitet. Huvudansvaret för vattenkontrollen enligt hälsovårdsstadgan åvilar centralt socialstyrelsen. Som central tillsynsmyndighet över den allmänna hälsovården har socialstyrelsen att följa utvecklingen på vattenhygienens område och initiera lagstiftningsåtgärder och annan reglering som är erforderlig. Efter samråd med övriga berörda myndigheter skall socialstyrelsen meddela råd och anvisningar till ledning för hälsovårdsnämnderna. Det åligger hälsovårdsnämnderna att utföra stickprovskontroller och att övervaka efterlevnaden av hälsovårdsstadgan och andra förordningar inom vattenkontrollens område. Centrallaboratoriefunktionen inom den offentliga vattenkontrollen utövas i vad gäller bakteriologiska undersökningar av statens bakteriologiska laboratorium och i vad gäller fysikaliska-kemiska undersökningar av statens miljömedicinska laboratorium SML, som tillkom den 1 juli i år genom ombildning av omgivningshygieniska avdelningen vid statens naturvårdsverk. Hälsovårdsstadgeutredningen har framlagt ett betänkande, som bl.a. behandlat lagstiftningen som gäller kontrollen av konsumtionsvatten. Utredningen har i en rad punkter, som finns redovisade i det här betänkandet, föreslagit hur den framtida kontrollen skall ske. Utredningen LAB 76 tillsattes för att utreda frågan om den regionala laboratorieverksamheten inom bl.a. livsmedelshygien, miljövård och närbelägna områden. LAB 76 föreslår att reglerna om konsumtionsvattenskontrollen bryts ut ur hälsovårdsstadgan och överförs till livsmedelslagen. De här båda nämnda betänkandena är efter remissbehandling nu föremål för beredning i socialoch jordbruksdepartementen. När det gäller de tre motioner som utskottet har haft att behandla i det här betänkandet, har utskottet infordrat remissyttranden från statens naturvårdsverk, statens planverk, Svenska kommunförbundet, socialstyrelsen, Svenska vattenoch avloppsföreningen och statens livsmedelsverk. I motion 1660 erinras om att vatten enligt hälsovårdsstadgan betraktas som tjänligt om inte halten av vissa kemiska ämnen och föreningar överskrider gränsvärden som anges i författningen. Med hänsyn till den kemiska industrins expansion anser motionären att det finns ett behov av reviderade bedömningsnormer. Motionären anför också att man bör överväga att införa någon form av biotest som kombineras med kemisk-fysikaliska vattenanalyser. I motion 1442 anförs att den ökade uppmärksamheten på miljöriskerna medfört att man även blivit medveten om att tungmetallerna kan ge allvarliga skador på levande organismer. Vidare att detta lett till att man för en del tungmetaller fastställt bestämda gränsvärden för tillåtna mängder i dricksvatten men att så inte skett beträffande koppar. Motionärerna anser det nödvändigt med kontroller och gränsvärden även när det gäller låga kopparhalter i dricksvatten. Med hänvisning till vad som anförts och utförligt redovisats i det här betänkandet när det gäller förslag som nu föreligger beträffande förbättrad vattenkontroll och med hänsyn till att frågan om vattenkontrollen f.n. bereds i regeringskansliet anser utskottet det inte påkallat med någon riksdagens åtgärd och avstyrker motionerna 1442 och 1660 i de delar dessa avser översyn av bedömningsgrunder och analysmetoder rörande dricksvatten. Vad gäller frågan om införandet av obligatoriska biotester som tas upp i motion 1660 framkommer i remissvaren att utvecklingsarbete med denna typ av testmetod pågår vid båda centrallaboratorierna. Utskottet avstyrker därför motion 1660 även i denna del. I motion 856 tar motionärerna upp frågor som berör asbest och då främst asbestbetongrör som används i bl.a. dricksvattenledningar. Asbest är numera förbjudet. Asbestdamm är mycket skadligt att inandas, men däremot anser motionärerna det inte lika väl belagt om asbest utgör en hälsorisk också vid nedsväljning. Det har nu enligt motionärerna visat sig att asbestfibrer vid lägre pH-värden i vatten kan frigöras från rören. Motionärerna anser det därför vara nödvändigt att landets kommuner gör en inventering av sina rörnät och att dricksvattnet kontrolleras. Nu förhåller det sig så att nästan alla landets kommunala vattenoch avloppsverk är anslutna till Svenska vattenoch avloppsföreningen. Föreningen har meddelat att man tagit upp den här problematiken med asbestcementrör och att man avsätter medel för undersökningar. Jordbruksministern Anders Dahlgren framhöll vid en interpellationsdebatt den 7 februari i år att han anser det nödvändigt att berörda myndigheter nu följer den här frågan med uppmärksamhet. Jordbruksministern framhöll vidare att han räknar med att livsmedelsverket, socialstyrelsen och Svenska vattenoch avloppsverksföreningen kommer att ta upp frågan om särskilda råd och anvisningar för driften där asbestcementrör används i vattenförsörjningsanläggningar. Arbetarskyddsstyrelsen har också utfärdat anvisningar som gäller nyinstallation av asbestcementrör. Av remissvaren framgår det att problemen med asbestcementrör nu är föremål för undersökningar. Då det gäller asbest i dricksvatten framgår det av naturvårdsverkets och socialstyrelsens yttranden att arbete pågår som syftar till att klarlägga hälsoeffekterna av asbestfibrer i konsumtionsvatten. Socialstyrelsen uttalar bl.a. att styrelsen med utgångspunkt i det beslutsunderlag som tas fram av statens miljömedicinska laboratorium kommer att ta ställning till frågan om fastställande av ett hygieniskt gränsvärde för asbest i dricksvatten. Med hänvisning till det anförda och med beaktande av de överväganden som redovisats i betänkandet och den beredning som pågår inom regeringskansliet rörande dricksvattenskontrollen anser utskottet att någon riksdagens åtgärd inte nu är påkallad med anledning av motion 856. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Vägen fram till det beslut riksdagen nu står inför har varit lång. Intentionerna i 1958 års regionvårdsutredning genomfördes under en period då nya medicinska specialiteter utvecklades snabbt och lasarettsvården var landstingens dominerande uppgift och kraftigt expanderade. Utvecklingen skedde också mot bakgrund av tätorternas expansion och en snabb utökning av landstingens intäkter. Enligt riksdagsbeslutet borde också samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen i fråga om regionsjukvården vila på frivillig grund. Det skulle alltså ankomma på huvudmännen att själva besluta i fråga om planeringen och utbyggnaden av regionsjukvården, och det förutsattes att samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen i detta avseende skulle bli föremål för särskild avtalsreglering. Den vård som meddelats enligt regionsjukvårdsavtalen har minskat under senare år från ca 307 500 vårddagar år 1975 till ca 279 600 år 1977. Övrig vård av utomlänspatienter med specialistremiss uppgick under samma år till ca 250 200 resp. 237 500 vårddagar. Även den sistnämnda vården är så gott som uteslutande förlagd till regionsjukhusen. Ett ömsesidigt beroendeförhållande råder mellan sjukvård å ena sidan samt utbildning jämte forskningsoch utvecklingsarbete å andra sidan. Genom 1960 års riksdagsbeslut inrättades ett särskilt samordningsorgan, centrala regionsjukvårdsnämnden, där representanter för staten och övriga regionsjukvårdshuvudmän skulle överlägga om gemensamma regionsjukvårdsproblem. Framför allt avsågs takten för utbyggnaden av regionsspecialiteterna, varvid sjukvårdens och utbildningens behov skulle vägas samman med tillgången på ekonomiska och personella resurser. Centrala regionsjukvårdsnämnden kom emellertid aldrig att spela den roll som man hade väntat sig, och dess uppgifter överfördes 1965 till den då inrättade socialdepartementets sjukvårdsdelegation. Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation genomfördes våren 1974 en förberedande utredning om regionsjukvården. Anledningen härtill var bl.a. en begäran från regionsjukvårdsnämnden i Umeåregionen om att ytterligare befolkningsunderlag skulle tillföras sjukvårdsregionen. Regeringen tillsatte regionsjukvårdsutredningen den 28 juni 1974. Dess uppdrag var att utreda regionsjukvårdens innehåll och verksamhetsformer, regionindelning samt frågan om samverkan inom och mellan sjukvårdsregionerna m.m. I sitt betänkande SOU 1978:70 Regionsjukvården behandlar utredningen frågor som rör definitioner av begreppet regionsjukvård, regionsjukvårdens innehåll, omfattning och avgränsning gentemot länssjukvården, former för planeringssamverkan, regionindelning, avtal och kostnader samt forskningsoch utvecklingsarbete. Regionsjukvårdsbegreppet får nu en ändrad innebörd. ”det fåtal patienter, som erbjuder speciellt svårbemästrade problem och kräver samverkan mellan ett antal högt utbildade specialister samt eventuellt också särskild utrustning, som är dyrbar eller svårskött. Hit räknas också sjukdomstillstånd, som uppträder så sällan att man på länsnivå inte får erfarenhet av hur de bör behandlas.” Regionsjukvård skall i princip finnas inom alla medicinska verksamhetsområden. Kliniker för långvårdsmedicin samt barnoch ungdomspsykiatri på regionsjukhusen har i regel inte regionpatienter men bör ha likartade uppgifter som övriga kliniker på regionsjukhuset vad avser utbildning samt forskningsoch utvecklingsarbete. Uppslutningen kring det nya regionsjukvårdsbegreppet har varit stor. Debatten har huvudsakligen rört antalet sjukvårdsregioner, som nu föreslås minskade till sex. Enligt regionsjukvårdsutredningens uppfattning ankommer det på sjukvårdshuvudmännen att planera och besluta om dimensionering och lokalisering av regionsjukvården. De resurser som krävs för regionsjukvården vid skilda tidpunkter och den avvägning som måste ske gentemot länssjukvården måste bli resultatet av huvudmännens gemensamma planering och vara ett uttryck för den utveckling som ständigt sker inom sjukvården. Vi kan förutse att den slutna regionsjukvården totalt sett kommer att minska i omfattning, medan den öppna regionsjukvården, liksom konsultationerna, kommer att öka i omfattning. Enligt min mening är det sålunda viktigt att sjukvårdshuvudmännen vid sin planering av regionsjukvården utgår från en helhetsbedömning av behovet av hälsooch sjukvård inom regionen, innefattande såväl regionsjukvård, länssjukvård som primärvård. Beräkningar och dimensionering av regionsjukvården skall utgå från de lokala förutsättningar som gäller för varje region, liksom att skillnader i sjukvårdshuvudmännens sjukvårdsorganisation medför att efterfrågan på regionsjukvård alltid kommer att variera dem emellan. Utvecklingen pekar på att allt fler kontakter mellan den enskilde och sjukvården sker inom det egna sjukvårdsområdet. Den utvecklingen är riktig ur flera synpunkter, liksom att starkt specialiserad sjukvårdspersonal inte onödigtvis skall tas i anspråk för vårduppgifter som med gott resultat kan fullgöras på en lägre nivå. Specialiseringen inom länssjukvården bör alltså inte drivas alltför långt. Det är viktigt att en noggrann avvägning sker mellan regionsjukvårdens och länssjukvårdens resurser. Nödvändigheten av ett relativt stort patientunderlag för att vidmakthålla och utveckla kunnandet inom den högspecialiserade vården tror jag alla inser. Det är en förutsättning för att resurserna inom en sjukvårdsregion skall kunna utnyttjas effektivt. Det viktiga beslut riksdagen nu har att fatta är ägnat att underlätta planering och ekonomiska prioriteringar icke bara för regionsjukvården utan i lika hög grad för länssjukvården. Sjukvårdshuvudmännen kan nu börja en planering som ger alla människor en så kvalificerad vård som möjligt. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få uttrycka min tillfredsställelse med den inriktning av regionsjukvården som utskottets förslag innebär. Det var min förhoppning att redan i propositionen kunna föreslå att Värmland skulle föras till Örebro regionsjukhus, men det var vid tidpunkten för propositionsarbetet inte möjligt att få gehör för detta. Tiden har varit till hjälp i det här fallet. Jag kritiserades i våras här i kammaren för att arbetet med propositionen drog ut på tiden. Det var dock helt enkelt nödvändigt för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Den ytterligare tid arbetet i utskottet har tagit har bidragit till en lösning som är väl ägnad att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Det är en ur många synpunkter bra lösning som utskottet nu föreslagit.
Herr talman! I vpk-motionen har vi efterlyst en helhetssyn på hälsooch sjukvården och framfört en övergripande kritik. Vi har påpekat hur en helhetsplanering av det slag som det talas om t.ex. i hälsooch sjukvårdsutredningen lyser med sin frånvaro såväl i propositionen som i det utredningsarbete som ligger till grund för denna. Vi har kritiserat att det saknas underlag för att bedöma följderna av förslagen för länssjukvården och att bedömningarna i propositionen grundar sig på ett utredningsarbete som inte ser längre än till år 1985. Utskottet har inte närmare gått in på dessa övergripande frågor, och vi får därför från vpk:s sida senare återkomma till detta. I de frågor som gäller rikets indelning i sjukvårdsregioner har de synpunkter som framfördes i vpk-motionen tillgodosetts. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I regeringens proposition om regionsjukvården föreslås bl.a. att Jämtlands län, som nu tillhör Uppsalaregionen, överförs till Umeåregionen. Vi tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jämtlands län har i motion 1980/81:37 gått emot propositionens förslag i den delen. Skälen till att vi motsatt oss en flyttning till Umeåregionen är följande: Ett sedan början av 1960-talet väletablerat och välfungerande samarbete, både medicinskt och administrativt, mellan vårt län och Uppsalaregionen avbryts. Invånarna i Jämtlands län kommer enligt förslaget att hänvisas till olika regionsjukhus med hänsyn till att Umeåregionen inte kommer att omfatta alla regionspecialiteter, bl.a. thoraxkirurgi och barnkirurgi. De ekonomiska villkoren för överflyttningen har inte klarlagts i propositionen. Vi har inte ansett det rimligt att besluta om omorganisationen innan det klarats ut på vilket sätt den kvarvarande skulden på ca 9,5 miljoner, som vårt landsting har, skall regleras. Möjligheterna till besök av anhöriga blir sämre. Det är ju så att en stor del av länsbefolkningen, av arbetsmarknadsskäl, under åren flyttat till Uppsalaoch Stockholmsområdet. Den länsbo som vårdats i Uppsala har alltså i stor utsträckning kunnat räkna med besök av någon anhörig. Det här är ju inte mätbart i några ekonomiska termer, men har tvivelsutan stor betydelse när det gäller patientens mentala förutsättningar för tillfrisknande. Det har av många framförts till oss som ett starkt argument för att bibehålla nuvarande ordning. Det kanske viktigaste skälet mot en flyttning är att kommunikationerna är väsentligt sämre till Umeå än till Uppsala. Detta gäller inte de akuta transporterna. Där är förhållandena jämförbara. För de normala patientoch besöksresorna är dock transportmöjligheterna mycket sämre. Jämtlands läns landsting har, med åberopande av de skäl som jag här redovisat, motsatt sig en flyttning till Umeåregionen. De här synpunkterna är uttryck för en bred folkopinion i vårt län. Vi motionärer har inte varit omedvetna om den stora regionalpolitiska betydelse som frågan har. Vi inser också de påtagliga fördelarna med att gränserna för regionsjukvården och högskoleregionen sammanfaller. Det har redovisats att en stor del av de läkare som utbildats i Umeå stannar och tjänstgör inom Norrlandslänen efter utbildningen. Vi är också övertygade om att vårdens kvalitet inte på något sätt är lägre i Umeå än i Uppsala. Att vi trots detta gått emot en flyttning beror på det starka tryck vi har känt från länsborna, speciellt från Härjedalen och södra Jämtland. I det området drabbas man särskilt hårt av de försämrade kommunikationerna. Nu har socialutskottet i sitt eniga betänkande 1980/81:6 tillmötesgått vår motion på två väsentliga punkter. När det gäller kommunikationerna säger utskottet: ”Om Jämtlands län skall tillföras Umeåregionen är det nödvändigt att länets invånare får försäkran om att kommunikationsfrågan löses. En självklar förutsättning för en utökning av Umeåregionen med Jämtlands län är att resemöjligheterna förbättras för patienter från länet som skall få regionsjukvård i Umeå. Snabba och bra kommunikationer måste finnas mellan Jämtlands län och Umeå.” Det är en stark och förpliktande skrivning som utskottet gör, när man säger att en självklar förutsättning är att det skall finnas snabba och bra kommunikationer. Vi skall nogsamt kontrollera att riksdagens uttalande i den delen också fullföljs med faktiska åtgärder. Beträffande de ekonomiska villkoren för de förändrade sjukvårdsregionerna förutsätts i propositionen att de skall klaras i förhandlingar mellan de berörda sjukvårdshuvudmännen. Socialutskottet har samma mening. Skrivningen i den delen är väl inte direkt något under av klarhet. Utskottet hänvisar till pågående förhandlingar och anser att de ekonomiska mellanhavandena mellan bl.a. Uppsala läns landsting och Jämtlands läns landsting skall beaktas vid dessa förhandlingar. Utskottet understryker också angelägenheten av att man från statens sida verkar för att förhandlingarna skyndsamt genomförs. Jag tolkar inte utskottets skrivning på annat ME än att det förutsätts att vårt landsting eller något annat enskilt landsting inte skall drabbas av stora merkostnader med anledning av omorganisationen. Jag inser det meningslösa i att yrka någonting mot ett enigt utskott, så jag har— herr talman — inget särskilt yrkande. Jag har dock ansett det viktigt att få framföra dessa synpunkter, i en för befolkningen i vårt län så betydelsefull fråga.

Herr talman! Låt mig först uttala min tillfredsställelse över att utskortet i detta fall har blivit enigt. Med hänsyn till de diskussioner som sjukvårdsministern här hänvisade till är det välgörande att man kunnat nå fram till en enig lösning i denna svårbemästrade fråga. Låt mig också säga att det inte är så ofta som ett ansvarigt statsråd från den här talarstolen uttalar sin tillfredsställelse över ändringar i propositionen. Att detta nu skett kan jag väl också notera som ett uttryck för uppskattning av utskottets arbete i den här frågan. Enligt socialstyrelsens principprogram för hälsooch sjukvård inför 1980-talet, HS-80, skall regionsjukvården omfatta det fåtal patienter som erbjuder speciellt svårbemästrade problem och kräver samverkan mellan ett antal högt utbildade specialister samt eventuellt också särskild utrustning, som är dyrbar eller svårskött. Detta har sjukvårdsministern redan citerat. Det ligger alltså till grund för dagens beslut. Ett beslut om regionsjukvårdens innehåll och organisation innebär alltså en samhällets garanti för att alla människor här i landet får den högspecialiserade vård som motiveras av deras vårdbehov. Inom de ramar som riksdagen beslutar åligger det sedan sjukvårdshuvudmännen att i samarbete utforma den praktiska verksamheten. Detta sammanhållna ansvar ger också, som angetts i propositionen, utrymme för flexibla lösningar, som kan anpassas efter varje regions speciella förhållanden. Antalet sjukvårdsregioner har diskuterats. Utskottet har härvid enhälligt ställt sig bakom förslaget i propositionen. Utskottet har således bedömt en utökning av underlaget för Umeåregionen som ofrånkomlig om regionsjukvård i framtiden skall kunna bedrivas där. Även regionsjukvård bör, med hänsyn till den vårdens speciella förhållanden, förläggas så nära människorna som möjligt. Det skulle te sig orimligt om hela norra Sverige skulle sakna varje form av regionsjukvård. Att man vid nya gränsdragningar inte kan undvika problem för vissa orter är alldeles uppenbart. Nils-Olof Gustafsson har pekat på Jämtlands problem i detta sammanhang. Han har emellertid själv citerat vad utskottet sagt — ett uttalande från utskottet som jag anser vara så kraftigt att det knappast kunde göras kraftigare. I och med att riksdagen förhoppningsvis ställer sig bakom detta uttalande bör väl också kommunikationsfrågorna för Jämtlands del kunna lösas. När det gäller Värmlands regiontillhörighet har utskottet enhälligt förordat en anslutning av Värmlands län till Uppsala-Örebroregionen. Skälen till detta ställningstagande är dels det genomsnittligt sett kortare reseavståndet från Värmland till Örebro, dels det förhållandet att regionsjukvården i Örebro län är utbyggd även för Värmlands behov i dagens läge. Samhällsekonomiskt bör man givetvis i första hand begagna de resurser som redan finns. Jag har tidigare sagt att man bör vara försiktig med en alltför stark centralisering av regionsjukvården. Ett skäl för detta är bl.a. den forskning och utbildning som sker inom regionsjukvårdens ram, en forskningsoch utbildningsverksamhet som säkerligen kommer att utökas i framtiden. Det är viktigt att sådana aktiviteter från samhällets sida i möjligaste mån decentraliseras till olika orter i landet.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

Herr talman! Helt kort bara några synpunkter. I en fempartimotion har vi riksdagsledamöter från Uppsala län påtalat problem som uppstår för Akademiska sjukhuset i Uppsala vid en tillämpning av de i proposition 9 föreslagna riktlinjerna för den framtida regionsjukvården. Genom att utskottet beaktat en god del av våra synpunkter finner vi att förslagen i föreliggande betänkande till väsentlig grad tillgodoser våra önskemål, även om de inte gör det fullt ut. Jag vill nu bara peka på nödvändigheten av att statsmakternas företrädare vid kommande förhandlingar tar fasta på utskottets uttalade uppfattning om att Uppsala läns landsting skall kompenseras för bortfallet av vårddagar vid Akademiska sjukhuset. Landstinget skall med andra ord, som jag ser det, inte ekonomiskt komma att drabbas av de ändrade regiongränserna. Dessutom förutsätter jag att man allvarligt beaktar personalens speciellt besvärliga situation och på allt sätt underlättar den övergång till nya regioner som nu kommer att ske.
Herr talman! Regionsjukvårdsutredningens förslag, som i praktiken skulle ha lett till en nedläggning av regionsjukhuset i Örebro, var ur flera synpunkter ett mindre välbetänkt förslag. För det första har under 1960 och 1970-talen byggts upp ett väl fungerande regionsjukhus i Örebro. Utbyggda resurser — både tekniskt och personellt — tillsammans med en speciell profilering inom vissa verksamheter har medgett vård på en kvalitativt sett mycket hög nivå — en vård som naturligtvis kommit patienter från regionen till del men också i många fall en specialistvård som utnyttjats av de övriga regionerna i landet. Ett fullföljande av utredningens förslag skulle utan tvivel ha splittrat och skingrat mycket av de medicinska resurser och kunskaper som finns vid regionsjukhuset i Örebro. Det hade på sikt även betytt att de i många fall unika kunskaper som finns inom det yrkesmedicinska området skulle ha skingrats, eftersom yrkesmedicinen i stor utsträckning är direkt beroende av de övriga specialiteterna vid sjukhuset. För det andra skulle en nedläggning av regionsjukhuset i Örebro ha medfört betydande nackdelar för både patienter och anhöriga till patienter i den här delen av landet. Det skulle inte ha funnits ett regionsjukhus i hela det mellansvenska inlandet. Långa resvägar och restider och därmed väsentligt ökade kostnader för patienter och deras anhöriga men också för samhället och sjukförsäkringen hade blivit följden av utredningsförslaget. Opinionsyttringarna mot förslaget blev också mycket starka. Från ett pa” av dei regionen ingående länen strömmade ca 110 000 namnunderskrifter in i protest mot en nedläggning av regionsjukhuset i Örebro. Opinionsyttringarna tillsammans med den särskilda konsekvensutredningen och en del av remissvaren öppnade vägen för ett betydligt bättre förslag till förändringar i regionsjukvårdsorganisationen. Förslaget till en mellansvensk dubbelregion med regionsjukhus i såväl Uppsala som Örebro innebär ett fortsatt utnyttjande av kunskaper och resurser som redan är uppbyggda. Jag vill gärna ge sjukvårdsministern ett erkännande för att hon i det här avseendet inte har följt utredningens förslag. Värmlands läns landstings yttrande med önskemål att tillhöra Göteborgsregionen måste ses i sitt rätta sammanhang. I det läget hade Värmland att välja mellan regionsjukvård antingen i Göteborg eller i Uppsala. Yttrandet innehöll också reservationer för kostnader och eventuellt ändrade förutsättningar. Eftersom det i propositionen föreslås att Värmland skall tillföras Göteborgsregionen har det varit naturligt för många av oss som bor i den nu föreslagna dubbelregionen att i motioner argumentera för Värmlands naturliga plats i den regionen. Sedan utredningen gjordes har förutsättningarna förändrats. Regionsjukhuset i Örebro blir kvar. Då är det också naturligt att den nya, utvidgade regionen får ett tillfredsställande befolkningsunderlag, så att de medicinska resurserna kan utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt. Men också från geografisk och kommunikationsmässig synpunkt är vårt förslag väl motiverat. I motion nr 39 behandlas inte några andra avsnitt av propositionen än frågan om en förstärkning av den föreslagna Uppsala-Örebroregionen. Socialutskottet har tillstyrkt motionen, och jag vill därför med tillfredsställelse yrka bifall till socialutskottets hemställan. Jag noterar också att sjukvårdsministern själv med tillfredsställelse tillstyrker utskottets förslag med ändring av förslaget i propositionen. Det råder således stor enighet kring förslaget om regionsjukvården. Med utgångspunkt i synpunkterna i motion 39 är detta både glädjande och tillfredsställande.

Herr talman! Jag vill å utskottets vägnar tacka för de välvilliga ord som sagts om betänkandet. Det är utan tvivel så att de förändringar vi företagit varit till det bättre. Jag tror inte att sjukvårdsministern har någonting emot att vi gjort dem — det framgick också av hennes anförande. Värmlands läns landsting önskade i sitt remissyttrande att länet skulle tillföras Göteborgsregionen. Vid landstingsmötet i höstas gjordes emellertid ett uttalande som visade att majoriteten i landstinget hade ändrat inställning, främst av ekonomiska skäl. När Örebro fick bli kvar som egen sjukvårdsregion var det också naturligt att Värmland kom att tillhöra den. Vi var glada över att vi kunde fatta det beslutet i full enighet. Självfallet står det Värmland fritt att träffa avtal med Göteborg. Den andra fråga som varit kontroversiell har gällt vilken sjukvårdsregion Jämtlands län skulle tillhöra. Man kan tycka att det rent kommunikationsmässigt blir en försämring för jämtlänningarna att behöva fara till Umeå. Men på den punkten har utskottet gjort en så stark skrivning att den inte går att nonchalera. Antar riksdagen förslaget vågar jag påstå att jämtlänningarna kan avvakta utvecklingen. Jag håller med Nils-Olof Gustafsson från Jämtland om att jämtlänningarna noga bör följa frågan. Socialutskottet kommer också att se till att problemet blir löst i enlighet med utskottets uppfattning. Men faktum är att ville man stärka Umeåregionen, vilket är nödvändigt eftersom den är för liten f. n., fanns det inte något annat att göra än att flytta Jämtlands län till Umeåregionen. Samtidigt har utskottet skrivit att vi förväntar att man tar hänsyn till de problem som finns av ekonomisk art i samband med att en uppgörelse träffas för Uppsala läns landsting. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottet anser att det inte är påkallat att riksdagen gör ett uttalande i frågan om vem som kan anses företräda allmänna intressen. Men det är just vad riksdagen verkligen borde ha gjort för länge sedan när man började inrätta styrelser av den här typen. Vad saken gäller är ju vilken princip vi anser skall gälla i de här sammanhangen. Skall styrelser för institutioner i samhällets tjänst ha enbart en demokratisk förankring, via de politiska partierna eller genom att de stora folkrörelserna blir företrädda av representanter för allmänna och samhälleliga intressen? I det senare fallet är förvisso representationen korporativ, inte parlamentarisk. Men med en demokratisk förankring är dock endast breda opinioner eller organisationer med stor folklig anslutning företrädda. Den modell som vi i vårt land emellertid väljer i väldigt många sammanhang är korporativ, och dess representativitet bygger inte på hur stort antalet medlemmar är eller på organisationens karaktär av folkrörelse utan på att man bestämmer över kapital och företag. Penninginnehavet och den ekonomiska maktställningen kvalificerar för representation. Arbetsköparna och kapitalägarna utgör ingen folkrörelse. De har förvisso makt genom sitt ägande, men det är därmed inte självklart att detta maktutövande är förenligt med demokratin. Och vad har nu dessa kapitalägarintressen med högskolan att göra? Är det inte våra högskolor? Har högskolorna kommit till på privata initiativ, och betalas de ur privata kassor? Vilka legitima intressen, som t.ex. i det här fallet, anser utbildningsutskottet att arbetsköparnas representanter har att 125 tillvarata i högskolans regionstyrelser? Jag inser att utskottet inte närmare har funderat över dessa frågor. Den korporativa modell som tillämpas i olika statliga och regionala styrelser, där arbetsköparföreträdare ingår, med motiveringen att arbetsmarknadens s.k. parter är likvärdiga, har blivit så vanlig att man inte funderar över om den har något berättigande från demokratisk synpunkt. I ett klassamhälle, där en borgarklass av kapitalägare och storfinans bestämmer över ekonomi, produktion och arbetsliv, har denna ledande klass givetvis ett övertag, även om den bara utgör omkring 2 96 av befolkningen. I en borgerlig stat, där kapitalism och stat växer samman i takt med att den kapitalistiska ekonomin inte klarar sig utan statligt stöd, blir en följd också att kapitalägarna skaffar sig makt över forskning, utbildning och allt större delar av den statliga apparaten. Men den beskrivningen av vårt samhälle brukar inte tilltala den fria företagssamhetens uttolkare. Den brukar jut.o.m. avfärdas som ett utflöde av marxistisk vokabulär. Men här erkänns den ändå. Det märkliga är att den borgerliga demokratins skönmålare inte ens reagerar över att kapitalintressena så naket framträder som makthavare. Men om man nu erkänner att man vill ha kvar arbetsköparrepresentanter i regionstyrelserna, därför att man anser att den reella makt de utövar i andra sammanhang även måste komma till uttryck i styrelserna, då erkänner man också att det är rena klassintressen man tillgodoser. I borgarklassens intresse vill regeringen och utskottet här få bort företrädarna för de anställda, trots att detta strider mot den i lagen fastställda fördelningen mellan allmänna intressen och dem som är verksamma inom högskolan. I borgarklassens intresse vill man minska antalet företrädare för löntagarna. I strikt demokratisk mening, enligt principen en människa, en röst är löntagarna i landet mångdubbelt fler än kapitalägarna-arbetsköparna. Men nu gäller ju inte denna demokratiska, liberalt demokratiska, princip för utskottet. Här gäller bara klasskampen, även om det är fråga om en liten sak. Därför hävdar jag nu här de motsatta klassintressena under parollen ”kasta ut de helt oberättigade arbetsköparrepresentanterna ur högskolans regionstyrelser och behåll alla löntagarrepresentanter”. Jag vädjar till de av kammarens ledamöter som anser sig företräda löntagare och inte arbetsköpare att ansluta sig till den linjen och rösta för motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1980/81:164 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! Här har utbildningsutskottet skrivit ett mycket kort och koncist betänkande. Det är en uppföljning av vad riksdagen har uttalat tidigare i denna fråga. Jag vill bara med ett par meningar kommentera vad herr Blächer sade. Det är faktiskt så, att de anställda hitintills har varit företrädda i dubbel mening. Dels har de tre personer som representerar de allmänna intressena, dels har de tre som direkt representerar löntagarorganisationerna. Det är alltså den senare representationen som föreslås försvinna. Nu säger herr Blächer att det är fel att arbetsgivarna skall vara företrädda. Arbetsgivarorganisationerna har nu en representant. Enligt förslaget skulle de tre stora löntagarorganisationerna få var sin representant. Jag kan inte finna att det skulle vara riktigt om arbetsgivarsidan saknade företrädare i det här organet. Den verksamhet som regionstyrelsen har att övervaka, den högre utbildningen på regional nivå, är naturligtvis ett intresse för hela arbetsmarknadssidan, inkluderande arbetsgivarintressena. Jag förstår inte riktigt logiken i kommunisternas resonemang, och det har inte heller utskottet gjort. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte förstå vilken opinion som arbetsgivarna skall företräda och vilka andra opinioner som i så fall, med samma lilla numerär, inte kunde ha precis lika berättigade synpunkter på regionstyrelserna och på högskolan och dess verksamhet. Det går inte att säga att de anställda är företrädda i dubbel mening. Fackföreningsrörelsen i stort företräder ju inte specifikt de inom högskolan anställda. Det är ju också klart utsagt i tidigare riksdagsbeslut att fördelningen när det gäller s.k. allmänna intressen och högskolans egen verksamhet bör vara en helt annan än den som föreslås av utskottet. De vid högskolan anställda och deras representanter företräder ju verksamheten vid högskolan, och de stora löntagarorganisationerna företräder ju stora, breda opinioner i detta land. Arbetsköparna företräder ingen väsentlig opinion numerärt sett, demokratiskt sett.
Herr talman! Om detta kan vi diskutera hur länge som helst. Det är ju faktiskt så, att de anställda självfallet har representation i vanlig ordning vid de högskoleenheter där de har sin anställning. Det är en sak för sig. Raul Blächer tycker att arbetsgivarsidan inte skall representeras, därför att den företräder en så liten opinion. Men när vi nu har denna sammansättning av styrelsen vore det märkligt om inte arbetsgivarsidan vore representerad på det här området, eftersom det finns intressen att bevaka över hela arbetsmarknadens fält och hela arbetsmarknaden då också skall vara representerad. Det är den i alla andra sammanhang. Varför skulle detta vara ett undantag?

Herr talman! De arbetsgivarintressen som är legitima i sammanhanget är ju de samhälleliga. De är också företrädda. Men vad har den privata arbetsgivarsidan i sammanhanget att göra? Det kan jag inte förstå.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande nr 16 har vi socialdemokrater fogat tre reservationer, som jag inledningsvis yrkar bifall till. Den första gäller konsumentverket och baseras på de uttalanden som görs i dens.k. besparingspropositionen, uttalanden som inger oro. Där finns inga konkreta förslag, även om en del kommande förslag nämns. Men trots det anser handelsministern att man kan göra besparingar redan budgetåret 1981/82 med 2,3 miljoner och att den översyn av konsumentverket som aviserats skall begränsa anslaget med ytterligare 1,7 miljoner. Utan att avvakta de undersökningar som aviserats, gör man denna kraftiga begränsning av resurserna för både konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd. Vi socialdemokrater kan inte på så lösa grunder godta propositionen på denna punkt. Vi menar att utgångspunkten för besparingar på konsumentpolitikens område måste vara att de grundläggande mål som hittills har gällt för den statliga konsumentpolitiska verksamheten inte får ges upp. Några sådana utfästelser finns inte i propositionen. Det jag nu sagt om konsumentverket kan också sägas om statens prisoch kartellnämnd. Även SPK är ett konsumentpolitiskt organ. Utan att regeringen anger några konkreta förslag, beräknar den att anslaget skall kunna minskas med 3 miljoner. Man har goda skäl misstänka att regeringen inriktar sig på en konsumentpolitisk nedrustning, som kommer att slå hårt mot de svaga grupperna i samhället. Den misstanken stärks av vad vi i dag kan läsa i Svenska Dagbladet. Där anges att regeringen nu har dragit upp riktlinjer för prisövervakningen. När det gäller kläder, skor, möbler, radiooch TV-apparater samt tidningar skall SPK:s prisövervakning tas bort. Det gäller också restauranger, frisörtjänster, gatukök, lekoch hobbyutrustning, färska grönsaker, färsk frukt samt fisk. Dessa varuområden täcker ungefär 40 96 av den privata konsumtionen. De här områdena tas nu genom regeringens förslag, som jag antar kommer i budgetpropositionen, bort från den intensiva prisövervakningen. Det finns alltså anledning för oss socialdemokrater att återkomma till den här frågan. Vi socialdemokrater följer där upp de invändningar vi redan tidigare haft mot att skilja allmänna reklamationsnämnden från konsumentverket. I den besparingsiver som regeringen visar på alla områden skulle man göra en icke föraktlig besparing, om man nu avbröt förberedelserna för omorganisationen och i stället skapade förutsättningar för att nämnden skall kunna fortsätta sin verksamhet inom konsumentverket med förstärkt ställning. Det är vad vi socialdemokrater har föreslagit. Men utskottets borgerliga majoritet har inte velat gå med på det förslaget utan anser att den ovisshet som finns om de exakta merkostnaderna för att skilja allmänna reklamationsnämnden från konsumentverket inte har någon betydelse. Herr talman! Jag vill med dessa korta kommentarer återigen yrka bifall till de tre reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Det är arbetsamt i utskotten före jul. Men om det hade funnits tid att friska upp de tunga ekonomisk-politiska texterna med något poetiskt inslag, då finns ett klassiskt citat, som med fördel kunde ha prytt huvudet på betänkande nr 16: Let there be madness, yet — there's method in it! Eller på vanlig skånska: Det är i alla fall konsekvens i galenskapen. I en tid när varuskojeri, ohälsosamma substanser, kommersiella jippon och prisuppskörtning är svårare än någonsin att genomskåda — just då skall man skära ner på det konsumentpolitiska arbetet. Ten tid när folkhälsan kräver alldeles speciell vaksamhet, när smart reklam mer än någonsin mobiliseras för att främja tvivelaktiga utbud — då skall det bli mindre pengar för konsumentskyddet. I en tid när skandalavslöjanden görs om den internationella elektriska kartellen, när bolagens privatbeskattning av medborgarna blottläggs — just då skall man minska på statens prisoch kartellnämnd. När allt från konsumentskydd och kartellbekämpning till barnomsorg och skola får det stramare — just då vägrar de borgerliga att minska de pengar som via Interamerikanska utvecklingsbanken går i fickorna på fascistregimerna i Latinamerika. Och så kan de borgerliga tydligen inte ens skilja på privat och offentligt, när de förklarar att ett korporativt organ som exportrådet inte är ett privat organ. Men för all del — man skall hålla de borgerliga räkning för en sak: det är faktiskt konsekvens i galenskapen. Man vill minska konsumentskydd och kartellskydd. Man vill slå vakt om kartellerna, kommersialismen och general Stroessner. Får jag bara fråga mittenpartierna: Hur känns det egentligen i er liberala och decentralistiska själ när ni vid Gösta Bohmans hand vandrar in i hans Friedmanska Disneyland? Eller var det så litet kvar av den här själen efter fyra år, att ni nu beslutat er för att lämpa även resterna över bord? Jag yrkar bifall till vpk-motionen och till reservationerna.

Herr talman! Konsumentpolitiken fyller en viktig funktion i Sverige, och dess betydelse blir ingalunda mindre när den ekonomiska tiden är kärv. Tvärtom vill jag säga, att det är när medborgarna känner att det är svårt att få kassan att räcka till som konsumentpolitiken fyller en särskilt angelägen uppgift. Detta gäller inte minst den viktiga konsumentrådgivningen. Den rådgivningen måste i sin tur bygga på en information och ett kunskapsmaterial som konsumentverket skall samla in, bl.a. genom varutester. Detta har också med kraft framhållits av utskottet i dess betänkande. Jag vill därför säga, att jag tycker att Lilly Hansson alldeles för snabbt börjar tala om nedrustning av konsumentpolitiken. Vad vi nu har att ta ställning till är ett förslag från regeringen om att se över konsumentverkets och SPK:s verksamheter. Självfallet är det riktigt att man i kärva ekonomiska tider genomför en granskning för att göra besparingar på dessa områden liksom på andra. Men målinriktningen, att värna om en stark konsumentpolitik, måste finnas kvar. Den har också utskottet givit uttryck för. Jag tycker vi skall vänta med de konkreta ställningstagandena och med fördömandena över regeringens politik till dess vi ser vad regeringen konkret har att föreslå vad gäller de här två ämbetsverken och deras arbetsområden. Till Jörn Svensson: Jag trodde att Jörn Svensson var kommunist. Såvitt jag förstår behövs det inte någon konsumentpolitik alls i ett kommunistiskt samhälle. I Jörn Svenssons lyckorike — om det till äventyrs skulle realiseras — är det ju så att staten ensam avgör vad som behöver och skall tillverkas. Med den utgångspunkt som Jörn Svensson har i sin ideologi får man väl förutsätta att det inte skulle tillverkas några varor av det slag som inte konsumenten behöver och önskar. Jag tycker nästan att det är ett uttryck för blasfemi när en kommunist står upp och talar om konsumentpolitik i ett samhälle som vårt. Jörn Svenssons uppfattning i de här frågorna står nämligen så litet i överensstämmelse med den politik på det här området som vi i riksdagen i övrigt kan vara överens om. Mitt förslag till Lilly Hansson är att hon skall vänta med de stora orden till dess att vi ser vad regeringen konkret har att föreslå. Till Jörn Svensson vill jag säga: Det är bra med konsekvens även i galenskapen. Att som kommunist tala konsumentpolitik är ett uttryck för galenskap.

Herr talman! Jag tycker inte att jag använde så stora ord i mitt anförande. Man skulle behöva använda betydligt starkare ord än så. Hadar Cars säger att man skall vänta på regeringens förslag innan man börjar tala om nedrustning. Men i den här propositionen har ju regeringen börjat nedrusta rent ekonomiskt redan, innan man över huvud taget lagt fram några förslag. Dem får vi läsa om i dag i Svenska Dagbladet. Det stärker min misstanke om att det är fråga om en nedrustning och om en färdriktning som är ganska klar. Redan med den borgerliga regeringens hittillsvarande ekonomiska politik har särskilt låginkomsttagare och andra utsatta grupper fått ökade svårigheter att klara sin hushållning, och med den neddragning man nu ämnar göra både på konsumentverket och på statens prisoch kartellnämnd blir det sannerligen inte lättare för de här grupperna att klara sig i det konkurrenssamhälle vi har. Det är precis de grupperna som man riktar in sig på med detta liksom med så många andra förslag som den här regeringen lagt på riksdagens bord. Så nog finns det all anledning att nu uttala en varning, innan regeringen lägger fram ännu fler förslag som kommer att slå hårt emot de svaga och utsatta grupperna i samhället.

Herr talman! Den konsekventa galenskapen bredde ut sig ännu mer just i Hadar Cars anförande. Jag har litet svårt att följa med i hans logik. Vi kan emellertid titta litet på den och se hur besynnerlig den är. Först konstaterar han att behovet av konsumentpolitiska åtgärder och av ett starkt konsumentskydd ökar under de samhälleliga förutsättningar som råder i nuvarande ekonomiska läge och drar sedan den slutsats som finns i betänkandet och besparingspropositionen, att man just då skall dra ner skyddet. Vad är det för sorts logik? Det är en omvänd logik, en galenskapens logik. Hadar Cars säger att konsumentskyddet inte blir mindre därför att man ser efter om man kan spara på det. Men nog måste väl ändå konsumentskyddet bli sämre och mindre om det får sämre och mindre resurser? Åtminstone är det så i den värld jag brukar röra mig. Men jag vet inte hur det är i herr Cars tankevärld. Där är det kanske tvärtom — ju mer man sparar och snålar in, desto effektivare, bättre och större blir saker och ting. Som kronan på verket säger Hadar Cars att vi som opponerar mot de här besparingspropåerna skall vänta med vår kritik till dess att ett konkret förslag föreligger. Ja, vi skulle ha väntat med vår kritik om ni väntat med era propåer. Att ni inte kommit med några konkreta förslag är ju helt och hållet en fråga om arbetet i regeringskansliet. Det har lagts fram ett papper för riksdagen, för behandling i utskott och kammare, där ni kommer med bestämda propåer. Och sedan säger ni till oss att eftersom propåerna inte går in på detaljer så skall vi tiga. Vad är det för sorts logik? Jag skall sedan inte följa Hadar Cars ner på de nivåer han först var inne på. Som medlem i en familj där vi i tre generationer varit medlemmar i konsumentkooperationen ser jag ingen anledning att diskutera på den nivån. I förrgår var herr Cars inne och förklarade att socialismen var av djävulen. Jag tycker att han skall vara litet försiktig med att säga sådant — vår Herre har alldeles för många självutnämnda ställföreträdare här på jorden. Om Hadar Cars säger sådana saker alltför ofta kan det också hända att allt fler i kammaren börjar undra hur han någonsin kunde bli statsråd.

Herr talman! Jag vill först gärna säga att jag i den här debatten vill göra mycket klar skillnad mellan Lilly Hansson och Jörn Svensson. Jag uppfattar det så att Lilly Hansson är oroad över den här propositionen och känner att hon och hennes parti vill slå vakt om konsumentpolitiken. Den sista delen av detta har jag stor förståelse för, och på den punkten delar jag också i allt väsentligt hennes uppfattning. Konsumentpolitiken är en värdefull och nödvändig del i det svenska samhällsarbetet, och den blir inte mindre viktig i tider då alla människor måste spara in. Då är det särskilt viktigt att man får ut så mycket som möjligt av värde av den sist utlagda kronan. Rätt utformad konsumentpolitik, med en inriktning på att hjälpa och biträda konsumenterna genom rådgivning och på annat sätt, fyller i det sammanhanget en mycket värdefull funktion. Och rådgivningens grund är testning av olika varor samt att man i kommunerna kan förmedla kunskapen till konsumenterna. På den punkten har Lilly Hansson och jag inga delade meningar. Jag vill understryka att jag inte vill medverka till en konsumentpolitisk nedrustning, och jag ser inte i det som nu är föreslaget några sådana tendenser. Jag erinrar också om att utskottets majoritet särskilt framhåller uppgiften att ge konsumenterna råd och vägledning samt att det behövs underlag för sådan vägledning från konsumentverkets sida. Det skall också finnas resurser för detta. Jag tror att Lilly Hansson och jag, när detta sagts, inte behöver ha svårt att komma överens om att det finns områden i all offentlig verksamhet där det finns möjlighet att göra besparingar. I tider då mycket måste sparas är det också självklart att inga ämbetsverk bör frias från uppgiften att se över vad de kan göra för att bringa ned kostnaderna. Och det är inte heller säkert att en kostnadssänkning leder till minskad effektivitet. Vi har praktiska erfarenheter från många områden i samhället, inom både den privata och den offentliga sektorn, som visar att det ofta går att utföra arbetsuppgifterna med i huvudsak bibehållna målsättningar — i vissa fall t.o.m. med större effektivitet än tidigare — när man sett över verksamheten, valt ut det väsentliga och hamnat på en kostnadanpassad nivå. Därför säger jag bara till Lilly Hansson: Låt oss vänta med de fördömande orden till dess vi ser vad regeringen konkret har att föreslå. Jag är övertygad om, att vi inte har attse Nr 55 fram mot någon avrustning på det konsumentpolitiska området. Det är min utgångspunkt. Sedan till Jörn Svensson, som nu söker stöd bakom förfäderna i andra och tredje generationen. Det är mycket frapperande att höra hur traditionsbundna de svenska kommunisterna nu har blivit, inte bara vad gäller sin politiska historia utan även vad gäller familjebakgrunden. Jag sade helt enkelt, att i det samhälle som Jörn Svensson arbetar för skulle det inte finnas någon konsumentpolitik. Där kommer ju alla varor redan från början — på grund av den utomordentligt skickliga planeringen och den noggrannhet med vilken staten i alla avseenden sköter sina affärer — att vara så utformade att konsumenterna aldrig har något att klaga på. Och inte bara det: varorna kommer också att tillverkas i sådan omfattning att de fyller alla de behov som centralmakten anser vara de som skall fyllas hos medborgarna. Följaktligen finns det inte i Jörn Svenssons samhälle någon anledning att ha någon konsumentpolitik. Jag kan inte heller finna att det i stater som kommit hans ideologiska uppfattning närmast finns någon sådan — och jag är mycket tacksam att få veta om Jörn Svensson kan korrigera mig på den punkten. Det är klart att behovet av ett konsumentpolitiskt skydd ökar i marknadsekonomier, jämfört med i socialistiska ekonomier, sade Jörn Svensson. Jag skulle vilja fråga honom, om han verkligen tror att det stämmer. Vad tror han svaret skulle bli om han frågade medborgarna it.ex. Polen om de anser att deras konsumentpolitiska behov blivit väl tillgodosedda under de år som regimer i hans anda haft styret i landet? Jag tycker att när det gäller konsumentpolitik skall man hålla förfärligt tyst, om man är kommunist.

Herr talman! Det måste vara en väldigt sjuk sak som Hadar Cars försvarar, eftersom han hela tiden talar om andra ting än vad ärendet rör. Hadar Cars säger i sin senaste replik att han är överens med Lilly Hansson om hur viktig konsumentpolitiken är. Och när han konstaterat att han är överens med henne, då drar han slutsatsen att konsumentpolitiken därför skall ha mindre pengar. Den är nämligen särskilt viktig, och det som är särskilt viktigt skall ha mindre pengar, mindre resurser. Kartellerna breder ut sig alltmer — och vi har under den allra senaste tiden fått uppmärksammade avslöjanden om kartellernas inverkan på den svenska ekonomin, vilket herr Cars aldrig har kommenterat. Då gjorde han inga internationella utflykter, som han av någon märklig anledning gör nu. Men ju mer kartellerna breder ut sig och ju viktigare det blir att skydda konsumenterna från verkningar av dessa bolags privatbeskattning, desto mindre resurser skall då statens prisoch kartellnämnd och kartellskyddet i Sverige ha. Jag kan inte annat än dra slutsatsen att den som säger så måste ha den inställningen att man inte skall skydda människorna från verkningarna av de privata kartellerna. Man skall i stället minska det skyddet. Hadar Cars försöker framställa det så att han och Lilly Hansson egentligen 133 är av samma mening. De har precis samma åsikter om dessa ting.

Herr talman! Det är ju intressant och glädjande att Hadar Cars delar min åsikt att vi behöver en väl fungerande konsumentpolitik här i landet och att den är värdefull från konsumenternas synpunkt. Hadar Cars säger också att han inte vill vara med om en nedrustning av konsumentpolitiken. Men om han verkligen menar det bör han följa upp det med handling. Han manade mig bara att vänta tills konkreta förslag föreligger och sade att det nog inte alls är så farligt som jag tror. Vi socialdemokrater har inte satt oss emot att man granskar även den konsumentpolitiska verksamheten när det gäller att göra besparingar. Men innan man över huvud taget har gjort någon översyn eller framlagt några konkreta förslag föreslår man i propositionen ett minskat anslag till konsumentverket med 2,3 milj.kr. nästa budgetår, och man avser att genomföra en ytterligare besparing på 1,7 milj.kr. Man har alltså preciserat anslagsminskningarna innan man över huvud taget har gjort en översyn. Likadant var det med anslagsminskningen på 3 milj.kr. till SPK. I dagens Svenska Dagbladet kan vi se på vilka områden man skall släppa prisövervakningen. Vi behöver en effektiv prisövervakning, speciellt för de grupper som i dag har svårt att klara sin hushållsbudget. Men det är precis på de områdena som regeringen aviserar att man skall släppa prisövervakningen. SPK:s anställda skall minskas med 20 personer inom bevakningsområdet. Inte kan det väl bli en bättre prisövervakning med den neddragningen? Om Hadar Cars verkligen har de åsikter som han gav uttryck för i sina vackra ord här från talarstolen och om hans påstående att vi är överens i principfrågan är riktigt, då borde han inte i näringsutskottet ha gått med på att man gör dessa neddragningar i budgeten innan de konkreta förslag har lagts fram som Hadar Cars aviserade skall komma. Självfallet kommer vi från socialdemokratisk sida att granska propositionen ordentligt när den kommer, men vi har redan sett att vi har skäl för den misstänksamhet och oro som vi ger uttryck för i motionen. Det är detta som vi har givit till känna i våra reservationer.

Herr talman! Både Lilly Hansson och jag kan konstatera att det finns en obalans i svensk ekonomi. Den beror på många faktorer, inte minst naturligtvis på de stora oljeprishöjningarna. Men den hänger också samman med tillväxten i den offentliga sektorn. Att man i den situationen behöver skära i den offentliga sektorn för att åstadkomma en balans som gör att samhället totalt kan utvecklas framåt kan vi kanske också, om vi får diskutera ett tag, komma överens om. En del saker är jag övertygad om att man kan skära bort, både i SPK och i konsumentverket. Det är den erfarenhet jag har. Men det finns andra delar Nr 55 av verksamheten — stora deiar av verksamheten — som jag betraktar som mycket väsentliga. Jag har här redan talat om några av dem. Hit hör bl.a. den konsumentpolitiska rådgivningen. Jag vill också säga att jag tycker uppföljningen med konsumentrådgivare på det kommunala planet är en viktig del av en aktiv och riktigt utformad konsumentpolitik. Sedan till Jörn Svensson igen. Han talade nu om konkurrenslagstiftning och om marknadsekonomi. Jag är en varm anhängare av marknadsekonomi och följaktligen också av en kraftfull konkurrenslagstiftning, både inom Sverige och internationellt. Konkurrensdödande karteller av olika slag är mig motbjudande. Jag tycker det är angeläget att man, både inom och utom landet, hittar vägar för att se till att företagen konkurrerar med varandra på ett riktigt sätt. Det är för mig en självklar utgångspunkt. Men hur är det då för Jörn Svensson? I hans lyckorike finns det ju inte någon konkurrens alls. Den är totalt satt ur spel genom att samtliga företag har samma ägare. Tala om karteller! Jag vill säga att det samhälle som han förespråkar är den totala kapitalistiska imperialismens samhälle, i händerna på ett litet gynnat fåtal. Det är inte mitt samhälle. Det är hans.
Herr talman! Vi kan nu sammanfatta kvintessensen av det Hadar Carsska tänkandet och hans geniala politiska filosofi i tre satser: Är man emot karteller, då skall man minska anslaget till sådana verksamheter som kan bekämpa kartellerna. Om man tycker att någonting är riktigt viktigt här i världen, så skall man minska anslagen till det som man tycker är så viktigt. Om man är överens med en annan människa, då skall man alltid i sista omgången när man röstar ta ställning på rakt motsatt sätt som den man är överens med.
Herr talman! Jag konstaterar att Hadar Cars, liksom de flesta övriga borgerliga ledamöter som i den här talarstolen talar om besparingar, riktar in sig på den offentliga verksamheten. Självfallet skall man när det gäller besparingar också se på den offentliga sektorn, men det är en viss del av den offentliga sektorn som man hela tiden riktar in sig på, och det är just de områden där de svaga grupperna i vårt samhälle har ett stöd. Jag konstaterar också att man genom förslagen till neddragningar inom konsumentpolitikens område och genom den aviserade propositionen med nya riktlinjer för prisövervakning ändå tillgodoser en grupp och det är näringslivets intressen. Detta går som en röd tråd igenom hela regeringspolitiken.
Herr talman! Ja, Lilly Hansson, den politik som skall föras får inte bara vara inriktad på besparingar, utan den måste i hög grad också vara präglad av 135 offensiva insatser. Detta har min partiledare, Ola Ullsten, utvecklat i ett tal så sent som i går. Det finns säkerligen anledning för mig och andra att återkomma till de tankarna i andra sammanhang. Det är ganska naturligt att vi, när vi i riksdagen talar om de neddragningar som skall göras, och som måste göras för att vi skall få ekonomin i balans, avser neddragningar inom den offentliga sektorn. Det är ju över den — och inte över den enskilda sektorn — som riksdagen främst har inflytande. Efter detta — jag bryr mig inte om att svara Jörn Svensson — vill jag slutligen gärna säga att det är väsentligt att de neddragningar som måste göras drabbar de inkomstsvaga grupperna i det svenska samhället i så liten utsträckning som möjligt. I det avseendet, Lilly Hansson, vill jag medverka på allt sätt för att vi tillsammans skall kunna klara en sådan politik.

Herr talman! Eftersom det lackar mot jul och tiden är knapp så skall jag fatta mig kort. Med anledning av propositionen 1980/81:51 om ändrade riktlinjer för Norrlandsfondens fortsatta verksamhet har jag och några medmotionärer i en motion föreslagit vissa ändringar i förhållande till propositionens förslag. Först och främst föreslår vi en ändring av Norrlandsfondens geografiska verksamhetsområde. Det finns för resten också en motion i den riktningen från annat håll. Som vi påpekat finns starka skäl för att även Gävleborgs län omfattas av Norrlandsfonden. Bortsett från Norrbottens län, som har de svåraste problemen, finns ingen väsentlig skillnad mellan Gävleborgs län och de övriga Norrlandslänen. F. n. råder det förhållandet att Gävleborgs län i vissa sammanhang räknas till Norrlandslänen, i andra inte. Utan att närmare gå in på detta finner vi inga skäl för att Gävleborgs län inte skall omfattas av Norrlandsfonden. Under p. 2 i vår motion föreslår vi att Norrlandsfondens program och medelsbehov skall bli föremål för prövning vart tredje år. Nu säger utskottet att förslaget i propositionen om årliga handlingsprogram överensstämmer med vad som föreslagits i den utredning som ligger till grund för propositionen och att flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget. Men i propositionen sägs att bland de remissinstanser som tillstyrkt förslaget är UHÄ, som anser att förslaget i stort sett är rimligt. Detsamma gäller utvecklingsfonden i Gävleborg. Men så redovisas vissa erinringar mot förslaget, och där framgår det att länsstyrelsen i Västerbottens län, länsstyrelsen i Norrbottens län, Landstingsförbundet, landstinget i Västerbottens län och Norrlandsfonden alla vill ha treåriga perioder. Det är väl ändå att ställa allt på huvudet att inte ta något intryck av vad de berörda länen i detta sammanhang säger. Eller är de helt inkompetenta när det gäller att bedöma vad som här är bäst tillämpbart? I detta fall litar vi nog mera på vad de regionala styrelserna säger än på vad utskottet och industriministern förespråkar. När det sedan gäller medelstilldelningen från staten anser vi det skäligt dels att beloppet anslås för en treårsperiod, dels att en uppräkning sker av det belopp som föreslagits i propositionen. Det finns många skäl till detta: för det 137 första de större förluster som kan väntas uppstå i och med ett större risktagande, för det andra den urholkning av bidraget som sker genom inflationen. Herr talman! Jag stannar där och ber att få yrka bifall till motion 126.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 22 behandlas motion 1980/81:117, som avlämnats av de socialdemokratiska ledamöterna på Gävleborgsbänken. Vi har i motionen ställt krav på att Gävleborgs län skall inordnas i Norrlandsfondens geografiska verksamhetsområde. Att det finns behov av ett utökat näringsliv inom vårt län är utskottet och motionärerna i stort sett överens om. Jag skall därför ej ägna någon tid åt att understryka detta faktum. Motioner med samma yrkande som den vi nu har att behandla har lämnats varje år sedan 1971, med något undantag. De har i allmänhet fått en relativt välvillig behandling av näringsutskottet. Så sent som i näringsutskottets betänkande 1976/77:7 framhöll utskottet ”att sysselsättningsproblemen i de inre delarna av Gävleborgs län i stort sett är av samma art som i övriga norrländska inlandskommuner. Den i propositionen förordade inriktningen av fondens geografiska verksamhetsområde får anses innebära att stöd skall kunna ges även för angelägna projekt i Gävleborgs län.” Där uttryckte utskottet alltså uppfattningen att vi bör tillhöra fondens geografiska verksamhetsområde. Detta uttalande tolkar jag som en positiv skrivning. Utskottets skrivning i det betänkande vi nu har att ta ställning till är enligt min mening något oklar, men efter vad jag har kunnat utröna skall den tolkas så, att Norrlandsfondens geografiska verksamhetsområde när det gäller näringslivets utveckling ej skall innefatta Gävleborgs län. Däremot skall stöd till den s.k. mineraljakten kunna fortsätta som hittills. För att inga oklarheter skall råda i framtiden vill jag till utskottets talesman ställa frågan, om min tolkning av utskottets skrivning är riktig. Jag vill också ställa en annan fråga till Johan Olsson, och det är: Hur kommer det sig att han och hans partivänner på Gävleborgsbänken, efter att de mellan åren 1971 och 1976 vid fyra tillfällen motionerat om att Gävleborg skulle inordnas i Norrlandsfondens verksamhetsområde, numera ej ställer detta krav, utan i stället — vad jag kan förstå — kommer att gå emot ett sådant yrkande? Anser ni att situationen i länet förbättrats, så att behov av stöd från fonden ej längre föreligger, eller finns det något annat motiv till ert ändrade ställningstagande? Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1980/81:117.

Herr talman! Den proposition vi nu behandlar innebär att Norrlandsfonden får en femårig planeringsperiod och under den perioden en anslagsram på 150 miljoner. I propositionen föreskrivs att fonden skall upprätta årliga handlingsprogram, och tilldelningen av anslag inom den angivna ramen kommer alltså att ske i enlighet med dessa årliga program. Inriktningen skall ske mot större men färre industriella projekt, och regeringen är angelägen Nr 55 om att klarare markera gränserna mellan utvecklingsfonderna och Norrlandsfonden. Utskottet har enhälligt tillstyrkt propositionen. Norrlandsfonden instiftades 1961, och syftet var att fonden skulle arbeta för att motverka de effekter som en minskad malmbrytning på lång sikt | Norrlandsfondens kunde ge, främst för Norrbottens län. Man fick då anslag ur LKAB:s fortsatta verksamöverskott — de var ju stora på den tiden — men efter hand har även het m. m skattemedel tillförts i den mån LKAB:s möjligheter att ge anslag har minskat. Fortfarande har fonden givetvis till syfte att försöka åstadkomma ett mer differentierat näringsliv i gruvbrytningsområdena, och det har hela tiden poängterats att fonden skulle i första hand ägna sin verksamhet åt Norrbottens län och i övrigt åt Norrlands inlandsområden. Från olika håll har länge hävdats att Gävleborgs län borde tillhöra fondens verksamhetsområde. Jag har själv i slutet av 1960-talet flera år väckt motioner med förslag i den riktningen, och som Olle Westberg i Hofors förklarat har Gävleborgsriksdagsmännen av och till motionerat om detta. Motionerna har i samtliga fall fått en relativt välvillig behandling. Riksdagen har konstaterat att fondens verksamhetsområde upptar de fem Norrlandslänen och att ingenting hindrar att även projekt i Gävleborgs län kan bli föremål för stöd. I praktiken har dock inget stöd givits till Gävleborgs län, utan som riktlinjerna anger har i huvudsak Norrbotten och inlandsområdena i de fyra nordligaste länen fått del av fondens verksamhet. Vi har pratat om det här i utskottet, och jag har för min del som gävleborgare givetvis testat möjligheterna att få stöd för tanken att fonden skulle ägna större intresse åt Gävleborgsområdet. Jag har inte fått stöd för det, vare sig i min egen partigrupp eller på den borgerliga sidan, än mindre från den socialdemokratiska gruppen. Inte någon har velat ställa upp på den linjen att man skulle göra en markering som så att säga tvingade fonden att även i praktiken bedriva verksamhet i Gävleborgs län. Jag har för min del inte sett några framkomstmöjligheter den här vägen, utan det är enligt min mening då bättre att försöka klara ut förhållandet. Som svar på Olle Westbergs fråga vill jag säga att egentligen är det ingen ändring, utan fortfarande gäller vad statsrådet har uttalat i propositionen, nämligen att verksamheten även i fortsättningen i huvudsak bör omfatta de fyra nordligaste länen med särskild uppmärksamhet på Norrbottens län och inlandskommunerna. Skulle det dyka upp ett projekt i Gävleborgs län och det fanns alldeles särskilda skäl, skulle jag väl tro att det funnes möjligheter för fonden att verka. Ingenting stänger den möjligheten, men med hänsyn till den praktiska verksamheten kan vi nog inte räkna mycket på det. I stället har utskottet skrivit ganska bestämt: ”Utskottet är medvetet om att sysselsättningsproblemen i de inre delarna av Gävleborgs län i stort sett är av samma art som i övriga norrländska inlandskommuner. Detta motiverar ett fortsatt stöd från samhällets sida. För detta ändamål synes i första hand den regionala utvecklingsfonden i Gävleborgs län och Svetab Nord AB, vars 139 verksamhetsområde innefattar Gävleborgs län, böra utnyttjas.” Och så föreslår utskottet att riksdagen gör ett sådant uttalande. Jag har tidigare tagit upp frågan — och det har även några andra ledamöter på Gävleborgsbänken gjort — om inte ett särskilt utvecklingsbolag borde inrättas för Gävleborgs län. För ett par år sedan instiftades ju Svetab Nord AB. Det var då oklart huruvida Svetab Nord skulle verka inom Gävleborgs län, därför att det angavs att Mellannorrland skulle vara bolagets verksamhetsområde. Vi hade från centern motioner i ärendet, och i samband med behandlingen av dessa uttalades klart att Svetab Nords verksamhet även skulle omfatta Gävleborgs län. I praktiken har det också förekommit att utvecklingsbolaget varit verksamt inom vårt län. Jag har kommit fram till att det enda riktiga är att vidhålla att det behövs statliga insatser i Gävleborgs län, men att det ändå är en rakare och renare väg att ansluta sig till vad utskottet föreslår. Givetvis innebär det en splittring att ta av pengar som egentligen avsatts för att motverka en eventuellt minskande verksamhet i gruvområdena. Vi tycker att det är riktigare att lägga insatserna direkt på länet. För min del ställer jag gärna upp för Gävleborgs län när det gäller att utverka särskilda medel för projekt inom länet, utöver vad som normalt anslås till utvecklingsfonden eller till utvecklingsbolaget Svetab Nord. Jag hoppas att jag härmed klargjort hur vi i utskottet ser på frågan. Vi tycker egentligen att det är en omväg att låta ett administrationscentrum för Norrbotten och inlandsområdet hantera frågor som gäller södra Norrland. Med hänsyn till omständigheterna torde det vara bättre att satsa pengarna direkt på länet. Vpk vill att fondens anslagsram på 150 milj.kr. skall fördelas under en treårsperiod i stället för en femårsperiod. Det är givetvis ett angeläget ärende. Statsrådet i fråga kan tyvärr inte tillstyrka förslaget, trots att många remissinstanser framhållit det som angeläget med större anslag. Han anser att det med hänsyn till det statsfinansiella läget får räcka med 150 milj.kr. under en femårsperiod. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Johan Olsson säger att det egentligen inte är någon skillnad i förhållande till tidigare. Som jag sade uttalade man rätt så klart i ett utskottsbetänkande under riksmötet 1976/77 att Gävleborgs län bör kunna få stöd från Norrlandsfonden även för enskilda projekt, som enbart avser länet. Men som jag sade här tidigare tolkar jag utskottets skrivning så, att den möjligheten inte skall finnas kvar. Johan Olsson säger ändock att om särskilda skäl föreligger skall anslag från fonden kunna utgå även för projekt som enbart gäller Gävleborgs län. Jag är ännu inte klar över vad man menar. Jagser att utskottets ordförande sitter i sin bänk. Det skulle vara intressant att få höra hur han tolkar utskottets skrivning i detta avseende. Kan Nr 55 Gävleborgs län i fortsättningen få stöd för näringslivsfrämjande åtgärder som enbart gäller Gävleborgs län? Den saken har jag inte fått klar för mig ännu.

fortsatta verksam Herr talman! Nog är det väl litet märkligt att Johan Olsson, som ändå är Het centerpartist, talar emot en höjning av bidraget till Norrlandsfonden. Jag trodde att det var en form av decentralisering att ge Norrlandsfonden större möjligheter att aktivt främja utvecklingen i Norrland. Därtill talar han också emot att hans eget län skall ingå i Norrlandsfonden. Om jag inte tar alldeles fel har Norrlandsfonden nyligen redovisat betydande förluster i verksamheten. Det finns ingenting som tyder på att risktagandet skulle bli mindre i framtidén. En sak som jag har funderat mycket över är industriministerns uttalande i propositionen att flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget. Då det gäller programperioderna har ju länsstyrelserna i Västerbottens län och i Norrbottens län, Landstingsförbundet, landstinget i Västerbotten och själva Norrlandsfonden poängterat hur viktigt det är med treårsperioder. Likafullt tar inte utskottet hänsyn till detta. Det kan kanske Johan A. Olsson förklara.

Herr talman! Visst skulle vi, John Andersson, gärna vilja ställa upp när det gäller högre anslag. Det är inte alls underligt att remissinstanserna i området i fråga tycker att det borde anslås 150 milj.kr. på tre år. Som alltid är det en avvägningsfråga, och.statsrådet har inte ansett sig kunna sträcka sig längre, bl.a. med hänsyn till det statsfinansiella läget. Ett enigt utskott har inte haft någon annan mening. Vad sedan gäller Olle Westbergs i Hofors anförande vill jag säga att Gävleborgs län, med tanke på den praktiska erfarenheten hittills, inte kan räkna med anslag från Norrlandsfonden. Skulle det röra sig om alldeles speciella projekt som är lämpliga för Norrlandsfonden och som kanske berör flera län, är det inte förbjudet för Norrlandsfonden att verka inom länet. Om dett.ex. är fråga om ett projekt som gäller Ljusdalsområdet i Gävleborgs län och de inre delarna av Västernorrland och projektet således berör flera län, lär det inte vara omöjligt. Men med tanke på den politiska inställningen i denna fråga under åren och den praktiska erfarenheten är det inte mycket att hoppas på. Jag tycker därför att Olle Westberg i Hofors, jag och andra i stället bör verka för att få direkta anslag till länet och till Svetab Nord AB — kanske också på andra sätt. Jag vill erinra om att just Hofors, som ju är Olle Westbergs hemort, för inte länge sedan fick extra anslag för att man skall kunna bedriva en speciell verksamhet. Det gällde anslag till stålorterna, dvs. anslag utanför ramen för utvecklingsfonden. Vi vet ju att där har kommun, företag och utvecklingsfondens anslag verkat i ganska positiv riktning. På den vägen skall vi givetvis fortsätta.

Herr talman! Jag har ingen anledning att lägga mig i diskussionen, men vill svara på den direkta fråga som ställdes till mig. Under lång tid har det allmänt talats om att det under vissa förhållanden inte föreligger några hinder för fonden att verka inom Gävleborgs län. Men det där har inte haft någon riktig förankring i verkligheten. Därför har utskottsmajoriteten ansett att det är lika bra att göra klart hur det skall vara. Det var fel att säga att det fanns möjligheter, då det i verkligheten inte gjorde det. Att fördela 30 milj.kr. på fem län tycker vi är litet tokigt med tanke på situationen i de fyra nordligaste länen. Vi missunnar inte Gävleborgs län några medel. Länet bör få mycket stöd, men det bör inte tas ur de här usla 30 miljonerna. Regeringen måste kunna ordna detta på annat sätt. Jag skulle vilja uttrycka saken så, att Gävleborgs län nog inte kan ifrågakomma annat än om det gäller gemensamma projekt, mineralletning och sådant. Något industriprojekt som skulle vara sådant att det berör flera län känner jag inte till och vet inte hur det skulle se ut. Jag skulle närmast vilja säga att Gävleborgs län inte har några möjligheter att få pengar ur Norrlandsfonden i fortsättningen annat än till mineraljakt, om riksdagen antar detta förslag, vilket jag hoppas.
Herr talman! Om det förslag jag har ställt skulle gå igenom, innebär det inte att också Gävleborgs län skall vara med och dela 150 miljoner på fem år. Jag har tagit hänsyn till att Gävleborgs län kommer med och har räknat om beloppet, så att det blir 150 milj.kr. på en treårsperiod. Sedan har jag ännu inte fått svar på frågan varför man biträder industriministerns förslag att det skall vara ettåriga programperioder. Alla remissinstanser som berörs av Norrlandsfonden, dvs. länsstyrelserna i Norrbottens län och i Västerbottens län samt Norrlandsfonden själv, har hävdat ganska bestämt att de vill ha treåriga programperioder. Jag har inte fått svar på varför man inte tagit hänsyn till detta.
Herr talman! Jag har hyst ett visst hopp om att vi någon gång skulle kunna komma i den situationen, att vi kunde få stöd från Norrlandsfonden till ett enskilt projekt. Jag kan konstatera efter denna debatt och efter klarläggandet av utskottets ordförande och Johan Olsson, att enskilda projekt i Gävleborgs län i framtiden inte kan räkna med bidrag från Norrlandsfon Jag kan bara beklaga att det har blivit så. Vi får försöka gå andra vägar i stället. Men det är beklagligt att Johan Olsson, som är från länet och utger sig för att vara en stor förkämpe för företagsamheten i länet, har varit med i utskottet som vice ordförande och täppt till denna möjlighet totalt för åtminstone fem år framåt.
Herr talman! Inlägget från Olle Westberg i Hofors fordrar ett klarläggande. Både utskottets värderade ordförande och jag har klarlagt hur vi ser det här. Vi har skrivit in ett uttalande i utskottets betänkande, som klart säger ut a " . [Rn Norrlandsfondens att Gävleborgs län har samma problem som Norrlands inland i övrigt och att a a fortsatta verksamstaten bör kunna gå in även där för att medverka i lösandet av dessa hecm..m Utskottet har vidare sagt att sådana anslag bör gå direkt till utvecklingsfonden eller till utvecklingsbolaget Svetab Nord AB, vars verksamhetsområde innefattar Gävleborgs län. Jag tycker jag har medverkat till att klarlägga detta problem, så att vi från Gävleborgs län mera medvetet kan arbeta enligt de riktlinjer utskottet har angivit. Det är ingenting att beklaga, Olle Westberg. Se positivt på det här! Jag tycker att vi bör undersöka möjligheten att göra något av detta. Ett alternativ i debatten har tidigare varit att bilda en Södra skogslänens fond. Den tanken är väl inte helt borta, men det kan också finnas andra vägar. Huvudsaken är att vi utverkar största möjliga stöd för att göra insatser i Gävleborgs län. Då skulle vi kunna sluta denna debatt genom att säga att vi är överens om detta. Till John Andersson vill jag säga att vi valt ettåriga perioder för att man funnit detta rationellt. Många remissinstanser har stött den tanken. Det är en praktisk fråga, och jag tror inte detta blir något hinder i verksamheten.
Herr talman! Till Johan Olsson vill jag säga att situationen för Gävleborgs län är sådan att vi bör få ökade möjligheter till stöd från alla möjliga håll. I dag fattar vi ett beslut att minska möjligheterna i ett avseende. Vi har inte fått mer pengar för andra stödåtgärder i och med detta beslut.
Herr talman! Jag skall bara avsluta med att konstatera, att man från centerhåll tycks vara helt nöjd med att man får ett uttalande om att Gävleborgs län har samma problem. Det är i och för sig inte något nytt. Jag tar Johan Olssons yttrande om programperioderna som ett klart uttalande från hans sida om att länsmyndigheterna i Västerbotten och Norrbotten samt Norrlandsfonden inte begriper vad de håller på med. De begriper inte själva att det är bra för dem att ha ettåriga perioder, utan det är utskottet och industriministern som anser det. Det framgick ganska klart av det senaste inlägget.
Herr talman! Periodernas längd är en praktisk fråga som alldeles säkert kommer att lösas till belåtenhet i verksamheten. Olle Westberg i Hofors sade: Vi är i en sådan situation i Gävleborgs län att vi måste få anslag från alla håll. Men det kan väl inte vara någon fördel att 143 möjligen få en liten chans till anslag från Norrlandsfonden som i praktiken uteblir. Det är väl bättre att inrikta ansträngningarna på att få en skrivning från utskottets sida som är klart positiv och mera direkt anvisar vägar för att stödja Gävleborgs län. Jag anser att utskottets förslag är en positiv utväg, och jag tror att Olle Westberg efter hand också kommer att ansluta sig till den tanken.

Herr talman! För nu över ett år sedan skrev televerket till regeringen och bad att få inrätta två dotterföretag, Telefinans AB och Teleinvest AB. Tanken bakom detta förslag var att öka televerkets handlingsfrihet i en alltmer hårdnande konkurrens. I en partimotion under allmänna motionstiden ställde vi socialdemokrater oss bakom televerkets önskan. Och vi gjorde det för att öka televerkets möjligheter att följa med i den teknologiska utvecklingen och konkurrera om kunderna med i första hand de stora multinationella bolag som är verksamma på det här området. Det svenska televerket är ett mycket välskött televerk, bland de allra bästa i världen. Det tillhandahåller billiga och kvalificerade telekommunikationer både till hushåll och till företag. Genom att öka televerkets möjligheter att gå in på nya områden kan dess position förstärkas ytterligare, och det ger dessutom en offensiv satsning på ökad produktion i televerkstäderna. Vi menar också att ett starkt och effektivt fungerande televerk står i Nr 55 överensstämmelse med allmänna och demokratiska mål för samhällsutvecklingen. Vår motion fick ett mycket kraftigt stöd i trafikutskottet. Utskottet ansåg det angeläget att verkets ekonomiska handlingsfrihet och möjligheter att möta en skärpt konkurrens ökas på det sätt som skulle kunna ske exempelvis genom de föreslagna bolagsbildningarna. Och därför ansåg utskottet att det fanns skäl att tillmötesgå verkets och motionärernas önskemål. Samtidigt med detta avstyrkte trafikutskottet och avslog riksdagen så småningom de borgerliga motioner som ville begränsa televerkets utvecklingsmöjligheter när det gäller att svara för ett väl fungerande telenät. Det var därför som vi med utomordentlig förvåning tog del av regeringens proposition om vissa åtgärder på teleområdet. I stället för att följa upp den seriösa behandling som trafikutskottet gav televerkets skrivelse och den socialdemokratiska motionen i våras väljer kommunikationsministern att tillmötesgå de enstaka borgerliga motioner som avslogs av trafikutskottet i våras. Det som nu sker är att man öppnar dörrarna vida för privata leverantörer att tillhandahålla abonnentutrustningar vid sidan av televerket. I och för sig är det inget fel att man klart avgränsar vad som är att anse som monopolområde och vilka delar av televerksamheten som skall vara utsatta för fri konkurrens. Men med den uppläggning som nu görs i propositionen går vi i Sverige mot en utveckling som vi hittills varit lyckligt förskonade ifrån. Regeringens principiella uttalanden i propositionen ger skäl att anta att det från regeringens sida finns en stark strävan att avveckla stora delar av monopolet i framtiden. Därmed tas ett första steg mot en engelsk modell. England har stått som ett varnande exempel genom att man där i samband med regeringsskiften haft en tendens att än privatisera, än förstatliga, beroende på vilken regering som sitter. Ett effektivare sätt att slå sönder televerksamheten finns inte. Det finns i propositionen klara antydningar att regeringen vill slå in på denna väg. Det får helt enkelt inte ske. Det eniga utskottsuttalande som fanns i våras mot en sådan politik och till förmån för att vi skulle ge det svenska televerket möjligheter att utvecklas och försvara sin internationella tätposition borde rimligtvis ha varit den grundval regeringen utformat sin proposition på. Att det finns stridiga viljor i regeringen framgår av propositionen, för den talar på somliga rader ett väldigt entydigt moderat språk. Då finns det inga nackdelar med konkurrens och fri bolagsbildning. Men i andra avsnitt har en centerpartistisk ruelse gripit propositionsskrivaren, och så försöker man göra vissa begränsningar i de stolta deklarationerna för att markera att man har något slags decentralistiskt ansvar. Vi vet ju hur den sortens dubbelspråk brukar användas av regeringen. Är det en moderat minister som är ute och talar, så citerar han de delar av propositionen som passar i moderata kretsar, men är det en centerpartistisk minister, så citerar han de delar av texten som passar i centerpartistiska kretsar, och så får var och en sitt. Utöver att detta skapar en allmän förvirring både i televerkets och i 145 allmänhetens sätt att uppfatta vad som verkligen är televerkets policy, så öppnar det naturligtvis möjligheter för en utveckling mot att organisatoriskt bryta sönder televerket och att ge de stora internationella företagen fri tillgång till viktiga delar av den svenska televerksamheten. Man skall vara oerhört naiv om man tror att det inte kommer att mycket allvarligt försämra våra telekommunikationer på litet längre sikt. Vad regeringen nu gör är att öppna möjligheter för en privatisering av viktiga och snävt lönsamma delar av telenätet. Televerkets strävan att upprätthålla en effektiv telestandard i hela landet till rimliga priser kan komma att allvarligt hotas. Var inte förvånade, ärade kammarledamöter, om vi under de närmaste åren få se telekostnaderna öka högst väsentligt i det här landet, för det är den troliga följden av den inriktning som de borgerliga nu är på väg att ge televerksamheten. Från vårt håll menar vi att det är nödvändigt att de nya tjänster som kan utvecklas inom televerkets område, t.ex. teletex och telefax, ligger kvar inom televerket och att övriga områden som kommer att utvecklas under de närmaste åren, antagligen med betydande snabbhet, också helt skall kontrolleras av televerket. Därmed kommer det tekniska kunnande och den landsomfattande serviceorganisation som televerket har och som är dess stora tillgång att komma alla kunder till del på lika villkor. Vi vill inte ha ett A och ett B-nät på teleområdet. Och det är stor risk att vi får det med den här uppläggningen. Det finns ingenting att vinna på den drastiska förändring av landets telenätspolitik som det skulle innebära att överföra de nya teletjänsterna till särskilda bolag. Och därför yrkar vi avslag på regeringens förslag att televerkets konkurrensutsatta verksamhet i princip skall bedrivas i bolagsform. Det är ett okynnesuttalande som borde ha fått stanna där det hör hemma, nämligen på Moderata ungdomsförbundets kongresser. Att centerpartiet och folkpartiet nu ställer upp på detta moderata krav är upprörande och är ytterligare ett exempel på den svaga ställning som mittenpartierna har gentemot moderaterna i regeringen. Rolf Sellgren, en av folkpartiets ledamöter i trafikutskottet, är också medlem av televerkets styrelse. Han stod bakom den skrivelse som televerket lämnade in till regeringen. Han deltog också i utskottets starka skrivning i våras till stöd för televerkets förslag. Samme Rolf Sellgren kommer säkert om en stund här i kammaren att tala om för oss hur bra han tycker att det nya regeringsförslaget är och hur väl det stämmer överens med förslaget från televerkets styrelse. Sådan är nämligen Rolf Sellgren. Han är beredd att slå knut på sig själv för att bevisa att två oförenliga ståndpunkter går ihop. Rolf Sellgren och folkpartiet har körts över av den moderate kommunikationsministern. Det kan naturligtvis inte Rolf Sellgren medge här i kammaren eller i något annat sammanhang. Men det må räcka med att erinra omattteleverkets generaldirektör inför utskottet har bekräftat att han för sin del anser att det ursprungliga förslag som televerket lade fram och som tidigare hela trafikutskottet har stött är det bättre förslaget — det skulle han helst vilja ha genomfört. Varför stöder inte Rolf Sellgren det förslaget i dag? Det tror jag att både kammaren och de svenska teleabonnenterna väldigt gärna skulle vilja veta. Till sist, herr talman, bara en liten randanmärkning kring frågan om det särskilda finansbolag, Telefinans AB, som televerket föreslog skulle inrättas. Det förslaget har regeringen avvisat och i stället gett televerket en dragningsrätt hos riksgäldskontoret upp till 800 milj.kr. Det kan synas vara litet som skiljer de båda förslagen åt, men vi har för vår del velat stå fast vid televerkets ursprungliga förslag om att bilda ett särskilt finansbolag. Vi menar att det stöd som det förslaget har fått dels av de fackliga organisationerna, dels av en rad andra remissinstanser, gör att det är väl förankrat ute bland de berörda. Invändningarna från riksgäldskontoret och riksbanken borde i det stycket inte ha fått väga så tungt. Regeringens förslag innebär en tyngre och osäkrare finansieringsframtid för televerket. Visserligen har man fått de närmaste åren säkrade genom den dragningsrätt som nu beviljas, men den långtidsplanering som det särskilda finansbolaget skulle skapa möjligheter för blir nu inte verklighet. Och med tanke på den intensiva utvecklingsverksamhet som behövs på det här området, och med tanke på den mycket fria ställning som televerkets konkurrenter har på finansieringsmarknaden, är det synd att begränsa verksamheten så som nu sker. Det är svårt att värja sig för intrycket att regeringen också på det här sättet vill beskära televerkets utvecklingsmöjligheter och ge de privata företagen på telemarknaden en friare och mer förmånlig ställning. Regeringen anför till sitt försvar att lånen i riksgälden uppbärs med något lägre ränta och att detta i själva verket är en favör för televerket. Men moraliskt är ju detta faktiskt närmast ett handikapp för televerket på marknaden, eftersom konkurrenterna kommer att rida högt på att televerket på det här viset ges en gynnad ställning. Vi yrkar därför avslag på regeringens förslag om den rörliga krediten i riksgäldskontoret och föreslår i stället att televerket får bilda ett helägt dotterföretag, Telefinans AB. Den enda del av det ursprungliga televerksförslaget som regeringen låtit passera enligt den ursprungliga modellen i förslaget gäller bildandet av Teleinvest AB. Vi biträder det förslaget. Men längre sträcker sig inte enigheten, för regeringen föreslår därutöver att hela industriverksamheten skall bedrivas i bolagsform senast från den 1 juli 1985. Därmed äventyras i betydande utsträckning fördelarna med televerkets ursprungliga förslag. Men till den delen av propositionen återkommer Rune Johansson från Åmål. Jag nöjer mig med att konstatera att det förslaget på ett helt orimligt sätt har skapat oro, för att inte säga förtvivlan, bland de anställda i teleindustrierna, något som kan bli ett hot mot utvecklingen av hela teleindustrin i vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Bakgrunden till föreliggande regeringsförslag på teleområdet känner vi alla till. Televerket ville göra vissa organisationsändringar och jag skulle vilja säga att det tog en ända med förskräckelse. Det blev ett tillfälle för den borgerliga regeringen att praktisera den konkurrensideologi som man omfattar även på televerksamhetens område. Vi har under denna vecka, på initiativ av vårt parti, haft tillfälle att i riksdagen avslöja och diskutera den internationella elkartellen. Den elektriska industrin är inte en industri vilken som helst. Här handlar det just i vår tid om elektronik. Datateknik, ordoch textbehandling tränger in på alla områden. Man kan tala om en elektronisk revolution av traditionell teknik. Hela grundförutsättningen för kommunikation förändras och nya förutsättningar skapas för organisation, produktion och distribution. En av företagsgiganterna inom elektroniken är IBM. IBM kullkastar alla gamla idéer om industriverksamhet. Man kontrollerade 1976 60 90 av dataindustrin på världsmarknaden. Tolv andra datorföretag delar på resten av världsmarknaden. Någon har räknat ut att om en konkurrent skall försöka ta bara 120 av IMB:s marknadsandel innebär detta för konkurrenten en nödvändig tillväxt på 35 26 om året. Man får vara hur frälst som helst när det gäller den fria konkurrensen. Man måste ändå förstå att detta är en omöjlighet på såväl kort som lång sikt. Det är inte en tillfällighet att televerket nu vill skaffa sig ett finansinstitut, Telefinans. I dataindustrin är allt nytt, uthyrning ersätter försäljning. 50 96 av IBM:s omsättning utgörs av uthyrning. Det betyder att om IBM i morgon skulle upphöra med all produktion — stänga sina fabriker — så skulle företaget ändå håva in stora intäkter i framtiden. Informationsbehandling har tillsammans med flygindustrin länge varit den amerikanska industrins främsta drivkrafter. Utan tvivel är elektronik och datateknik strategiskt avgörande områden i morgondagens samhälle. I en borgerlig motion vid förra årets riksmöte om televerkets monopolställning talades bl.a. om att textoch bildkommunikation kommer att få nyckelroller i vårt framtida samhälle. Det hör till saken att motionären i en sorts aningslös liberalism ser ett hot i det faktum att televerket har hand om linjesystemet och vissa till verksamheten knutna industrier. Man oroar sig för statens monopol men andas inte en stavelse om den risk det kan innebära att överlåta bestämmandet över en så viktig samhällsverksamhet till utländska företag med multinationella intressen. Privata monopol har man ingenting emot! De stora multiföretagen har en betydande strategisk kapacitet för att erövra nya marknader. De har en oerhörd ekonomisk styrka och kan i ett begynnelseskede bjuda ett lågt pris, som slår ut konkurrenterna — allt i syfte att få fotfäste för att sedan fortsättningsvis starkt etablera sig på den nya marknaden. Och då höjer man naturligtvis priserna. Televerkets egen verkstadsrörelse är bra, men den är för liten för att klara ett envig med dessa jättar. Hur kan f. ö. Teli, som levererar 95 96 av sina produkter till televerket, hota dessa storföretag med de återstående 5 Herr talman! I verkligheten handlar inte denna fråga enbart om några tvivelaktiga organisatoriska åtgärder inom det svenska televerket. Det rör sig om större frågor på sikt. Vi ser i själva verket konturerna av en begynnande kraftmätning om de avgörande industrisektorerna. Frågan gäller: Skall kapitalintresset behärska denna strategiskt viktiga utvecklingssektor eller skall den infogas som social funktion i en produktion som styrs av samhälleliga intressen? De fackliga organisationerna ser regeringsförslaget som ett hot mot sysselsättningen, då risken för utslagning av telefabrikationen är en realitet. Statsanställdas förbunds telesektions ordförande uttrycker saken så här i tidningen Statsanställd nr 44: ”Sannolikt tvingas Teli inom kort att lägga ned sin produktion och övergå till att bli ett rent renoveringsföretag åt televerket.” Men förbundsordförandens ord förklingar givetvis ohörda i regeringens öron. Där är man som bekant mera benägen att lyssna på Svenska arbetsgivareföreningens entoniga körsång om privatisering av den offentliga sektorn. I propositionen och betänkandet oroar man sig för att Teli skall subventioneras genom sin roll som huvudleverantör till verket. Om så skulle vara fallet, är denna subvention mer berättigad än de rikliga subventioner som hela raden av privata företag erhåller. Televerket har nämligen en viktig samhällsfunktion på kommunikationsområdet. Ett sådant samhälleligt företag kan omöjligen tillämpa de principer som gäller för ett vinstinriktat affärsliv. Tag t.ex. prissättningen på tjänster! Enhetlighet i taxor oavsett var i landet abonnenten bor utesluter helt enkelt prissättning enligt s.k. marknadsekonomiska grunder. En sådan ordning vore f. ö. orimlig. Herr talman! I propositionen och betänkandet är frågan om televerkets viktiga samhällsfunktioner otillräckligt belyst. Det gäller sociala, näringspolitiska och regionalpolitiska men också i hög grad försvarsoch beredskapspolitiska uppgifter. Jag vill gärna kommentera de sistnämnda funktionerna. Televerkets uppgift i försvarssammanhang berörs, efter vad jag har kunnat finna, inte med ett ord i betänkandet. Men just försvaret är i dag högteknologiskt med stort beroende av data och telekommunikationer liksom av kunnande på dessa områden. Hur går det med våra möjligheter att hålla kommunikationerna intakta vid ofred, om vårt land genom den s.k. fria konkurrensen gör sig beroende av utländska leveranser, utländsk utrustning, utländska reservdelar? Och dessutom en följdfråga: Vilka kan konsekvenserna bli för landets försvarsstyrka om främmande länder på ett: sätt blir integrerade med vår teknik i detta avseende? Jag vill ställa en fråga till utskottets talesman: Det har alltid betraktats som en styrka för ett lands försvar att disponera egna resurser och att göra sig oberoende av främmande makt på viktiga försörjningsområden och på försvarspolitiskt viktiga områden. Gäller inte detta i hög grad telekommunikationerna? 149 Enligt vårt partis mening måste det vara en styrka att vårt land har en egen samhällsägd teleindustri som svarar för en trygg tilldelning av utrustning och delar till vårt televerk. Det är också därför som vi har sagt att all utrustning som ansluts till telenätet i princip skall levereras och underhållas av verket. Krångligare behöver det inte vara. Herr talman! Vad jag nu försökt anföra är de huvudskäl som vi i vänsterpartiet kommunisterna har då vi motsätter oss de av regeringen och utskottet föreslagna bolagsbildningarna för larmoch verkstadssidan. När det gäller larmdivisionen — som i dag sysselsätter 500 personer — har televerket ingen monopolställning. Snarare bröt televerket ett monopol för några år sedan. Då hade nämligen Securitas för egen del lagt beslag på i det närmaste hela marknaden och bestämde i stort sett självt prissättningen. Men på den tiden talades det på borgerligt håll inte så mycket om konkurrensförhållandena i branschen — då var nämligen monopolet i privatkapitalets händer. Bildandet av Teleinvest överensstämmer i stora drag såväl med televerkets som med fackets förslag till lösning. Det gäller närmast en form för förvaltning av olika verksamheter. En viss försämring i jämförelse med televerkets ursprungliga förslag har dock skett, och fackets krav på att televerkets egen personal skall lånas ut och arbeta i bolagen är berättigat. Vad slutligen gäller frågan om finansieringen av abonnentutrustningar har vpk i sin motion godtagit formen rörlig kredit i riksgäldskontoret. Vi omfattar nämligen principen att affärsverkens investeringsverksamhet inte skall bestämmas av verken, utan av statsmakterna. Beträffande rörelsekrediter är det lämpligast att affärsverken via riksgäldskontoret kan erhålla önskade belopp. Det innebär vanligtvis också räntefördelar. Därvid kan erinras om vad kommunikationsministern uttalar i samband med SJ:s leasingverksamhet i en fråga som är närbesläktad med den här. Han framhåller att leasing i regel medför högre kostnader. Herr talman! Sammanfattningsvis bedömer vänsterpartiet kommunisterna de föreslagna åtgärderna på teleområdet som ägnade att försvaga televerkets roll som samhällsinriktat företag och i stället öppna möjlighet för multijättar att etablera sig på bekostnad av svensk verkstadsindustri. När vi har den åsikten är vi i gott sällskap, eftersom 99 26 av personalen delar vår uppfattning att denna åtgärd kommer att skada den svenska dataoch teleindustrin. Den kommer att skapa oro inom verket, och därmed uppnås ingen ökad effektivitet. Med det anförda önskar jag, herr talman, yrka bifall till motion 1980/81:169.